Herr ålderspresident! Alexandra Anstrell har frågat näringsministern vilka initiativ han har tagit för att förbättra för Sveriges hästnäring och om han har för avsikt att förtydliga regelverket så att det blir tydligt att även småskaliga verksamheter kan klassas som näringsverksamhet. Arbetet inom regeringen är så fördelat att det är jag som ska svara på interpellationen.Hästnäringen är en växande bransch som är viktig för utvecklingen och företagandet på landsbygden. Näringsdepartementet och tidigare Landsbygdsdepartementet har sedan 2004 erbjudit en arena för dialog mellan hästsektorns alla organisationer, den så kallade samarbetsgruppen inom hästområdet. Syftet med gruppen har varit att skapa en gemensam plattform för en konstruktiv och fortlöpande dialog för att utbyta idéer och arbetssätt och identifiera utvecklings och samarbetsområden.Delvis som ett resultat av denna dialog finns sedan 2018 en av näringen antagen nationell strategi för hästföretagande som nu blivit en väl etablerad plattform för näringen. Den nationella strategin för hästföretagare är uppbyggd efter samma struktur som den nationella livsmedelsstrategin och arbetar med handlingsplaner på liknande sätt. Samarbetsgruppen inom hästområdet är inte formellt avvecklad, men efter att den nationella strategin för hästföretagande antogs minskade behovet av den arena som samarbetsgruppen utgjorde. Det ser jag som en positiv utveckling. . Betänkandet bereds för närvarande inom Regeringskansliet.Vidare beslutade regeringen i början av november om lagrådsremissen En ny konsumentköplag < 03808). Regeringen föreslår där att det införs vissa särskilda regler vid konsumentköp av levande djur, till exempel häst. Syftet är att få till stånd en mer ändamålsenlig ordning för både näringsidkare och konsumenter samt bidra till en god djurvälfärd och respekt för djur vid sådana köp.För att en verksamhet skattemässigt ska betraktas som näringsverksamhet måste den bland annat bedrivas med vinstsyfte. Om det inte finns något vinstsyfte är det fråga om hobbyverksamhet som beskattas i inkomstslaget tjänst. Frågor kring gränsdragningen mellan hobby och näringsverksamhet är alltid bevis och bedömningsfrågor. Det innebär att en helhetsbedömning ska göras utifrån omständigheterna i det enskilda fallet. Så länge som vinstsyftet och övriga förutsättningar är uppfyllda kan även småskalig verksamhet klassas som näringsverksamhet. Var gränsen går i det enskilda fallet måste dock bedömas av de rättstillämpande instanserna, det vill säga i första hand av Skatteverket och i andra hand av skattedomstolarna. Skatteverket arbetar för en enhetlighet i beskattningen och rättssäkerhet utifrån omständigheterna i varje enskilt fall för medborgarna. Jag avser inte att ta några initiativ för att förtydliga regelverket.

Herr ålderspresident! Jag tackar ministern för svaret. I Sverige finns det över 355 000 hästar. Hästnäringen omsätter ungefär 31 miljarder per år, mest i Skåne och Västra Götaland följt av Stockholms län. Jämtland, som ministern kommer från, står endast för 2 procent, men dessa 2 procent innebär ändå ungefär 7 000 hästar bara i Jämtland och en omsättning på runt 500 miljoner kronor per år.Hästen är en utmärkt resurs för hållbara samhällstjänster. Den skapar gemenskap och är en symbol för våra öppna landskap. En liten del av hästnäringen i Sverige i dag är hästavel. Den står bara för runt 7 procent av den totala omsättningen från hästnäringen, men det är ändå runt 1,7 miljarder som vi pratar om.I Sverige bedrivs hästverksamheter i många olika former. I begreppet hästverksamhet ingår, enligt Skatteverkets egen promemoria, trav, galopp, alla ridsportens grenar, till exempel dressyr och hoppning, hästträning, ridutbildning och så vidare. Praxis för bedömningen av om hästverksamhet, förutom trav, utgör näringsverksamhet eller inte saknas i stora delar. Då blir det en ganska subjektiv bedömning, och det blir olika över landet.Med avelsverksamhet avses avels och uppfödningsverksamhet. En förutsättning för att det ska anses vara näringsverksamhet är att det är tänkt att man ska sälja hästarna. Det tänker också de flesta göra. Aveln ska då ingå som en del i helhetsbedömningen av om verksamheten ska kunna anses som hobbyverksamhet eller näringsverksamhet.Till de viktiga omständigheter som måste beaktas vid bedömningen, förutom dem som jag tidigare beskrivit, hör bland annat hur många avelsston som finns i verksamheten. Det finns dock inga regler för hur många ston det ska vara. Frågar man Skatteverket i ett län får man ett svar. Frågar man på ett annat ställe i Sverige får man ett annat svar. Det är inte rimligt, herr ålderspresident, att det ska vara så stora skillnader över landet. Därför menar jag att det behövs ett förtydligande uppdrag till Skatteverket om hästnäringens betydelse och om att även småskaliga verksamheter kan klassas som näringsverksamhet. Det är också det jag har frågat ministern om.Herr ålderspresident! Nu är svaret till Sveriges hästnäring tydligt: Nej, ministern har inte för avsikt att göra någonting.Men att bedriva avel, herr ålderspresident, är ingenting som lönar sig första året. Ett sto är ändå dräktigt elva till tolv månader. Det tar lite tid.Alla kan inte börja med 100 hästar. Det handlar om att bygga upp en egen avel i ett Sverige där vi har en hästbrist. Att det då inte ska kunna gå att förtydliga i regelverken att även småskalig verksamheter ska gå att klassa som näringsverksamhet är bara en tydlig vink på hur ministern och regeringen ser ned på hela hästnäringen. Det är pinsamt.
Herr ålderspresident! Tack, ledamoten, för det fina intresset för hästnäringen!Jag tycker ändå inte att man ska lägga ord i min mun om att jag någonsin har uttalat att hästnäringen inte är viktig. Alla näringar som bidrar till öppna landskap, arbetstillfällen, de gröna näringarna och att vi får utveckling på landsbygden och en attraktiv landsbygd att bo på är otroligt viktiga. Jag har ännu inte hunnit träffa hästnäringen. Men jag kommer naturligtvis som ny minister att träffa samtliga näringar.Vi kommer båda från Jämtland som inte har en så stor andel av hästarna. Men det har ändå skett en hel del även i den kommun som ledamoten och jag kommer ifrån. Nu invigs Åre ridhus den 12 december. Även om jag i min roll som minister ännu inte har träffat hästnäringen var hästnäringen väldigt närvarande när jag var kommunalråd där och vi såg till att förutsättningarna fanns för att ridhuset nu invigs den 12 december.Vad gäller den småskaliga verksamheten som beskattas som näringsverksamhet försöker Skatteverket naturligtvis hela tiden att ha en enhetlig bedömning. En viktig del i detta arbete för Skatteverket är att man gör ställningstaganden i olika frågor som sedan publiceras. Det gäller även för hästverksamheten.Ledamoten tycker inte att regeringen gör någonting för att stödja hästföretagandet. Även hästföretagandet behöver bredband, som vi har satsat mycket på. Även hästföretagandet behöver digitalisering, där vi satsar på företag på landsbygden. Även hästnäringen behöver det som gör att landsbygden lever, det vill säga att vi också har en fungerande välfärd, där regeringen också har satsat enormt mycket.Hästnäringen behöver som alla andra näringar finnas i ett samhälle där övrigt fungerar. Där har verkligen regeringen levererat i många år. Vi har också ett stöd just för de glesbygdskommuner som ledamoten tog upp, som bland annat vi kommer ifrån. Där har vi ett stöd specifikt för 39 glesbygdskommuner att utveckla sitt företagsklimat.Gränsdragningen mellan hobby och näringsverksamhet är alltid, som ledamoten också säger, bevis och bedömningsfrågor. Det innebär att en helhetsbedömning görs av omständigheterna i det enskilda fallet. Där är det upp till våra rättstillämpande instanser att avgöra. Som jag sa i mitt svar är det i första hand Skatteverket och i andra hand skattedomstolarna.
Herr ålderspresident! Tack, ministern, för det utvecklade svaret!Åre kommun är en fantastisk kommun där vi båda är födda. Men om man varit kommunalråd i den kommunen behöver man också se över de bidrag som man ger till klubbarna däruppe. Det är en liten passus. Men Åre Ridklubb får väldigt mycket mindre peng per aktiv idrottare jämfört med andra idrotter. Det kan man lyssna på i Hästpartiets podd. Det var Malva Hallbäck som var med där och berättade om det.Hästen är välgörande och får människor att må bra. Den bidrar till en sund och hållbar livsstil både fysiskt och psykiskt. Hästen skapar också unika band till människan men också gemenskap människor emellan. Det här är viktigt.Herr ålderspresident! Grunden för välfärd återfinns i företagsamma människor som startar och driver företag. Fyra av fem jobb skapas i företag med färre än 50 anställda. Hästnäringen omsätter som jag sa tidigare 31 miljarder och skapar ungefär 17 000 jobb. Näringen är viktig.Det är en stor och växande näring som vi behöver ta på allvar och stödja. Ser man ett problem måste man lösa det. Då kan man inte bara nonchalera det. Man måste verkligen stödja näringen om man dessutom är landsbygdsminister. Hästen binder samma landsbygd med stad. Hästen är viktig.På flera platser i landet erbjuds dessutom nyanlända möjligheter att snabbare känna sig hemma i sitt nya land genom att arbeta med hästar. Man har också hästen som en resurs inom hälsa, vård, skola och omsorg. Samvaro med hästar gör gott för människor både fysiskt och psykiskt.Hemma i Haninge där jag nu bor finns det Stallis som gör enorma framsteg med barn som har varit hemma från skolan väldigt länge men som nu klarar skolan. Det är en fantastisk verksamhet.Hästen skapar en unik situation och möjlighet att möta människor. I dag ökar intresset för hästar. Det handlar inte bara om ridskolor eller privathästar utan väldigt mycket om seriösa företagare som driver företag inom en mängd olika områden.Herr ålderspresident! Det råder nationell brist på hästar, framför allt hobby och ridskolehästar. Hästbristen kanske kan kopplas till ett ökat ridintresse under coronapandemin men också till att intresset för hästar ökar generellt. Det är en livsstil som man vill ha. Ridsporten är den sport som näst efter fotboll har flest aktiva utövare i Sverige.Men ministern har inte för avsikt att göra någonting. Det är sorgligt och beklagligt. Jag tycker faktiskt att det är pinsamt för svensk hästavel som vi ska vara stolta över och främja. Det gäller till exempel inte minst Wången uppe i Jämtland som gör fantastiska insatser.
Herr ålderspresident! Tack, Alexandra Anstrell!Återigen vill jag säga att ledamoten inte kan lägga ord i min mun om att jag inte tycker att hästnäringen är viktig. Det gör jag verkligen. Alla näringar som utvecklar landsbygden är viktiga.Jag tycker om de öppna landskapen. De skapar en attraktivitet för människor att vilja bo och verka. Landsbygden behöver fler gröna, sköna och klimatsmarta företag. Den behöver också en välfärd och infrastruktur som fungerar.Vad gäller Skatteverket och de olika bedömningarna är det som jag sa de olika instanserna som bedömer. Det är helt enkelt de som gör bedömningen av vad som klassas som hobbyverksamhet och vad som klassas som näringsverksamhet.I ett pm har man försökt att göra gränsdragningen mellan hobby och näringsverksamhet. Det är för att man ska kunna se det som ledamoten talar om, det vill säga att det ser likadant ut över hela Sverige.Det ska finnas en avsikt att bedriva verksamheten varaktigt, det ska finnas en affärsplan och ekonomiska kalkyler eller liknande, marknadsföring ska ske för att nå kunder eller en kundkrets och särskilda tillstånd ska finnas om sådana behövs. Det ska finnas en särskild lokal och olika inköp och investeringar. Som ledamoten tar upp handlar det även om avel, härstamning, tester, bedömningar, historiska prestationer etcetera.Det finns alltså ett pm att förhålla sig till, och i och med det ska man eftersträva de likvärdiga bedömningar som ledamoten anför.Hästnäringen är viktig. Som jag började mitt anförande med att säga är det inte ens två veckor sedan jag blev statsråd, men jag kommer naturligtvis att träffa hästnäringen och se vad vi mer kan göra för att se till att vi har en fungerande hästnäring som gör att landsbygden lever och att en plats är attraktiv att bo på. Och som ledamoten säger gäller detta inte bara landsbygden, utan vi har hästar även i staden.
Herr ålderspresident! Jag ber om ursäkt, jag skulle naturligtvis ha gratulerat ministern till ministerposten. Det är roligt att ha en jämtlandstös på den positionen!Om ministern nu tycker att hästnäringen är viktig är det faktiskt upp till bevis nu. Här finns ett byråkratiskt problem, och här behöver vi politiker skapa möjligheter och inte bara ha någon form av låtgåprincip. Det måste vara lika regler över hela landet; det är ändå en grundförutsättning.Ministern nämner initialt något om översynen av konsumentköplagen. Det här är viktigt, herr ålderspresident. Översynen är bra, men det konstiga är att utredningen ändå landar i att hästen ska vara kvar i konsumentköplagen i köp mellan företag och privatperson.Flera företagare som jag har träffat under det här året vill i dag inte sälja hästar till privatpersoner, för man kan inte hantera hästar på samma sätt som ett kylskåp vid försäljning. Hästar är inga saker som kan kastas runt, hamna mellan stolarna och skadas på vägenFör flera år sedan öppnade EU för möjligheten att rädda djuren från konsumentköplagen. Sverige drev frågan hårt för att få till förändringen. Lagen är enbart till för att stärka och skydda konsumentens ställning gentemot näringsidkaren. Det är bra; det är klart att vi ska ha en konsumenttrygghet. Men det finns inget skydd för djuren i dag. Länsstyrelsens djurskydd är inte heller anpassat för att träda in i dessa situationer. Hästar hamnar i kläm.
Herr ålderspresident! De förbättringar som föreslås vid konsumentköp är ändå riktade både till att säkerställa konsumentens rättigheter och till att se till att det blir förändring. Det handlar ju, precis som ledamoten säger, om levande djur.Jag skulle vilja avsluta med att säga tack till ledamoten för min första interpellationsdebatt. Vi kommer snart att ha nummer två! Jag vill även säga att hästnäringen är otroligt viktig, och de gröna näringarna är väldigt viktiga. Jag kommer naturligtvis att ha en dialog med hästnäringen både om deras stora möjligheter och om deras utmaningar.Interpellationsdebatten var härmed avslutad.